Herr talman! Betänkandet KU5 handlar om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. I betänkandet redovisas för riksdagen resultatet av den uppföljning som har gjorts under 2013, det vill säga konstitutionsutskottets iakttagelser och slutsatser för denna period. Betänkandet bygger även på yttranden som vi har inhämtat från andra utskott.Subsidiaritetsprincipen handlar om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Den används för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna. Det är en viktig fråga som förtjänar stor uppmärksamhet eftersom det egentligen handlar om fördelning av makt mellan de nationella parlamenten och Europeiska unionen. I samband med godkännandet av Lissabonfördraget kom de nationella parlamentens inflytande att stärkas bland annat genom den möjlighet som infördes med subsidiaritetsprövningen och möjligheten att avge en subsidiaritetsvarning.Herr talman! Det är viktigt att riksdagen tillämpar den möjlighet som Lissabonfördraget tillskapade, att vi tillsammans med andra parlament antingen kan påverka innehållet i ett lagförslag eller till och med förhindra att lagförslaget behandlas vidare. Det är från demokratisk synpunkt viktigt att de svenska medborgarna känner att beslut som fattas inte ligger långt ifrån dem och att besluten är förankrade i den svenska vardagen.Herr talman! Jag ska kommentera några valda delar av betänkandet som är viktiga att lyfta fram och som vi bör fundera över. Det första handlar om kommissionens motiveringar. En brist som vi har kunnat konstatera sedan tidigare, och som kvarstår, är kommissionens motiveringar till dess förslag, att motivera varför ett lagförslag passar bäst att beslutas på unionsnivå.Uppföljningen i betänkandet omfattar 123 subsidiaritetsprövningar som genomfördes i riksdagen under 2013. I 29 av 123 utkast saknades motivering, det vill säga i 24 procent av alla utkast. Det är en försämring jämfört med 2012, då motivering saknades i 13 procent av lagförslagen.

De bör vara grundligt utförda. Avsaknaden av motiveringar är givetvis inte acceptabel. Det motverkar syftet med principen och ändamålet med själva fördraget. Konstitutionsutskottet erinrar om att kommissionen och andra förslagsställare har en absolut skyldighet att motivera sina utkast till lagstiftningsakter i fråga om subsidiaritetsprincipen enligt protokollet om tillämpningen av detsamma. Det motsatta innebär såklart ett åsidosättande av protokollet.Det återstår alltså en hel del innan kommissionen uppfyller kraven i protokollet. Riksdagen bör därför i sin kommunikation med kommissionen understryka vikten av att utkast till lagstiftningsakter motiveras och att motiveringarna är utförliga.Herr talman! Den andra punkt som jag avser att beröra handlar om kommunikationen med andra parlament. Konstitutionsutskottet har vid upprepade tillfällen tidigare betonat värdet av informationsutbyte mellan de olika parlamenten och framhåller detta även här. Mot denna bakgrund bad utskottet i betänkandet de andra utskotten om en kommentar till ifall några kontakter har tagits med andra nationella parlament i syfte att inhämta information om pågående subsidiaritetsprövningar.Det konstateras att väldigt lite kontakt skett mellan den svenska riksdagen och de andra nationella parlamenten i EU. Jag kan förstå att det ibland kan handla om tidsbrist, med hänsyn till åttaveckorsfristen och så vidare. Men jag tror ändå att vi kan finna den tid som behövs till att i framtiden kunna utveckla ett bättre samarbete än vad vi har i dag.

Denna fråga bör diskuteras i större utsträckning än vad som sker i dag. Det är en allvarlig fråga. I den diskussionen bör vi väl också rannsaka oss själva i den svenska riksdagen och titta på vad det är vi har gjort och vad vi ytterligare kan göra i framtiden i vår strävan efter ett bättre samarbete i dessa avseenden.I detta sammanhang ska dock framhållas att riksdagens representant vid EU:s institutioner är en möjlig väg till informationsutbyte med andra nationella parlament. En majoritet av de utskott som lämnat yttranden till konstitutionsutskottet har haft kontakter med denna representant och redogör för att de kontakterna fungerat väl. Detta är en konstruktiv del på vägen mot förbättring, men det är inte fullt tillräckligt för att i praktiken kunna uppfylla syftet med subsidiaritetsprövningen fullt ut.Herr talman! Den sista punkt som jag kort tänker beröra handlar om IPEX. När utskotten behandlat subsidiaritetsärenden har det framkommit uppgifter om att informationen i IPEX inte är vare sig fullständig eller relevant. Det görs gällande att det saknas uppgifter från en del medlemsstater, att den information som finns inte är tillgänglig på engelska och att informationen inte finns tillgänglig i direkt anslutning till beslutet. Det är flera utskott som framhåller den begränsade nyttan med IPEX. Konstitutionsutskottet konstaterar därför att det finns en förbättringspotential i fråga om informationen i IPEX. Jag anser att IPEX borde fungera betydligt bättre med tanke på de ekonomiska och tidsmässiga resurser som investerats. Även detta är något som vi bör fundera över.Herr talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan i betänkande nr 5.

Herr talman! Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 är det riksdagens uppgift att pröva om ett utkast till lagstiftningsakt strider mot subsidiaritetsprincipen. Den faktiska prövningen av detta utförs av de olika utskotten i riksdagen. Konstitutionsutskottet har det övergripande ansvaret för att följa upp tillämpningen i utskotten. Varje år resulterar detta i ett betänkande till kammaren om de iakttagelser som gjorts under den aktuella perioden. Uppföljningen ska utgöras dels av de ärenden som föranlett beslut i utskotten, dels av det samlade utfallet av tidigare subsidiaritetsprövningar.Det nu föreliggande betänkandet avser uppföljning av perioden från och med den 1 december till och med den 31 december 2013. Subsidiaritetsprövningar som inletts under hösten 2013 finns dock inte med, utan kommer med nästa år. Konstitutionsutskottet har bett utskotten redogöra för bland annat det samlade utfallet av subsidiaritetsprövningar, påverkan på det nationella lagstiftningsutrymmet, kommissionens motiveringar, kontakter med riksdagens representant vid EU:s institutioner, inhämtande av information från EU-databasen IPEX samt samarbete och kontakter med andra nationella parlament. Nio utskott har valt att yttra sig till konstitutionsutskottet.Under den aktuella perioden har totalt 123 subsidiaritetsprövningar genomförts. Det är marginellt färre prövningar än under de två senaste perioderna. Flest prövningar - 27 stycken - gjordes av trafikutskottet, följt av miljö och jordbruksutskottet med 21, finansutskottet med 17 och justitieutskottet med 12. Samtliga utskott har haft minst en prövning under perioden.Herr talman! Subsidiaritetsprövningar är en grundläggande del av den maktdelning som råder mellan EU och de nationella parlamenten. Syftet med Lissabonfördraget var att stärka de nationella parlamentens möjligheter att påverka processen. Av denna anledning är det viktigt att noga granska hur subsidiaritetsprövningarna utfaller, hur de utvecklas över tid och rum samt hur lagstiftningsakterna slutligen formuleras. Låt mig ge några reflexioner kring årets uppföljning.Konstitutionsutskottet noterar att många av de synpunkter som lyfts fram av riksdagens utskott är snarlika tidigare yttranden. En sådan är kritiken mot att det alltför ofta saknas motiveringar från kommissionen - precis som Emanuel Öz sa - till varför ett lagstiftningsärende anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.I årets uppföljning saknar 24 procent av alla förslag sådan motivering. Detta är inte acceptabelt, och det försvårar de nationella parlamentens möjligheter att subsidiaritetspröva. Det är dessutom ett uppenbart åsidosättande av de skyldigheter som kommissionen har. Konstitutionsutskottet menar därför att riksdagen framöver i kommunikationen med kommissionen ska fortsätta att understryka vikten av att lagstiftningsakter innehåller utförliga motiveringar.Flera utskott riktar också kritik mot att förhandlingar inom EU påbörjas innan tidsfristen för subsidiaritetsprövning av ett förslag löpt ut. Detta är givetvis inte bra, och det riskerar att minimera de nationella parlamentens roll och funktion så som det är tänkt enligt Lissabonfördraget. Konstitutionsutskottet noterar även att flera utskott påpekar att kommissionen i allt större utsträckning tenderar att lägga fram förslag till förordningar i stället för direktiv. Dessa synpunkter måste noggrant följas upp framöver.Konstitutionsutskottet har tidigare noterat svårigheten med att ha fortlöpande kontakter med andra nationella parlament. Även i årets uppföljning påpekas från flera håll att åttaveckorsfristen utgör ett problem i sammanhanget, som vi hörde från föregående talare. Vi anser därför att det finns skäl att fundera på hur dessa samarbeten framöver ska kunna stärkas.Likaså framför några av utskotten att databasen IPEX inte alltid är tillfredsställande, dels på grund av avsaknad av uppgifter, dels på grund av språksvårigheter. Vi noterar däremot att kontakten med riksdagens representant vid EU:s institutioner fungerar väl.Så sent som i förra årets uppföljning konstaterade konstitutionsutskottet att det vore bra om det infördes centrala rutiner för att bevaka när ett lagstiftningsförslag antas av rådet eller Europaparlamentet. Det är därför glädjande att notera att EU-samordningen sedan våren 2014 har denna funktion. Det kommer också att underlätta utskottens uppföljning av ärendena. I framtida uppföljningar får vi se hur utskotten reagerar på detta.

Herr talman! Jag hade utskottets uppdrag att i måndags delta i en överläggning i Bryssel kring dessa frågor. Det handlar i hög grad om kommunikationen mellan nationella parlament. Det har under en tid pågått ett arbete som handlar om att fördjupa kommunikationen mellan de nationella parlamenten i syfte att få ett ökat inflytande eller åtminstone en dialog med EU-kommissionen.Den första punkten handlar om kommissionens årliga arbetsprogram. Där vill man försöka få fram processer som gör att det skulle vara möjligt för ett antal nationella parlament, ingalunda nödvändigtvis hälften eller alla, att kunna lägga fram prioriteringsönskemål till kommissionen.Den andra punkten handlar om möjliga förbättringar av själva subsidiaritetsprövningarna. Det viktigaste där förefaller vara att kunna öka längden som vi har på oss i tid från åtta till kanske tolv veckor.Den tredje punkten ska jag uppehålla mig lite mer vid.

Han framhöll att förslaget inte ska innebära en fördragsändring och inte heller innebära en förändring av redan existerande så kallade dialoger, i vårt fall den politiska dialogen.Tanken om ett nytt inslag, kallat grönt kort, skulle mer vara ett sätt för nationella parlament att signalera att de verkligen vill ha en dialog med kommissionen och vara en aktiv spelare. Det kan handla om initiativ som inte finns på plan.

De behöver förbättras.Det behövs en bättre ansats för att förbättra det direkta samarbetet mellan nationella parlament. Jag sa det som också sagts här från kollegerna. Vi har haft väldigt lite kontakter utskott emellan. Var och en har kommit fram till sin ståndpunkt, inskickat den och närmast sagt sig: Jaha, vad blev resultatet?Den kanske viktigaste delen i frågan om ett så kallat grönt kort är att förbättra möjligheterna för nationella parlament att komma till en gemensam ståndpunkt. Det är väldigt svårt att som det nu är samla 41 kammare i våra nationella parlament. Men kanske man kan hitta en formel för låt oss säga tio kammare, för några länder har ju tvåkammarsystem. Det kunde kanske vara en nedre gräns för att en process av aktiv dialog skulle kunna komma igång.Detta samtal ägde rum i ljuset av att den nytillträdde vice ordföranden i EU:s kommission Frans Timmermans i ett brev har meddelat att kommissionen är intresserad av en förbättring av dialogen. Det andra var, vilket också var positivt, att ordföranden i det centrala utskott i Europaparlamentet som handlägger frågorna från dess horisont är positiv. Hon betonade att man bör fokusera på den viktiga fasen innan kommissionens arbetsprogram antas varje år. Man bör också framgent använda sig av Cosac, de nationella parlamentens samarbetsstruktur.Jag vill avrunda med min preliminära bedömning av diskussionen och innebörden i framgångsvägarna. Talmannen ska vara med i Cosacmöte med Cosacföreträdare de närmaste veckorna. Vi från vår sida och från riksdagens sida borde och kan arbeta på grundval av riksdagens och KU:s förhållningssätt och riktlinjer för nationella parlament i EU-arbetet när vi granskar och tar del i den fortsatta diskussionen om dessa förändringsmöjligheter.Överläggningen var härmed avslutad.(Beslut fattades under § 7.